Herr talman! För tredje året i rad kan vi vänta ett underskott i vår betalningsbalans. Detta innebär att vi måste satsa ännu mer på vår export, om den uppkomna situationen skall kunna bemästras. Det överskuggande problemet är därvid Sveriges anslutning till den europeiska gemensamma marknaden. Tyvärr måste konstateras att den ekonomiska politiken hittills inte kunnat nå sitt mål, att stabilisera vårt penningvärde. Konjunkturåtstramningen har i stället i första hand verkat bromsande på vår ekonomiska tillväxt, och osäkerheten inför den närmaste framtiden är också mycket utbredd inom vårt näringsliv. Inte minst bedöms exportutsikterna med stor tveksamhet. Vi måste således vänta oss att bytesbalansen för tredje året i rad kommer att uppvisa ett miljardunderskott, och särskilt på en punkt inger statistiken farhågor för framtiden. Handelsutbytet med EEC länderna har kraftigt förändrats. I dag går cirka en tredjedel av den svenska exporten till EEC-området. Ett framtida EEC, utvidgat med Storbritannien, Danmark och Norge, skulle erhålla bortåt två tredjedelar av exporten. Det är bl.a. mot denna bakgrund man skall se försämringen av handelsutbytet med den gemensamma marknaden. Utvecklingen av industrins investeringar är emellertid ännu allvarligare. Lika oumbärliga som dessa investeringar är för vår ekonomiska tillväxt, lika känsliga är de för det osäkra konjunkturläget som i dag råder. Enligt den investeringsenkät som utfördes i mars är man inom våra industrier sålunda mycket ohågad att i dagens läge planera nya stora projekt. Risken är stor för en tillbakagång på detta område, och man måste vara en optimist för att tro, att investeringarna under 1967 skall bli lika stora som förra året. I stället är det så, att de i förhållande till de närmast föregående åren kommer att minska. Ett helt överskuggande problem på det handelspolitiska planet är frågan om Sveriges deltagande i EEC. Inom industrin och särskilt bland egenföretagarna är man sedan flera år som bekant klart medveten om de negativa effekterna av den gemensamma marknadens yttre tullmur. Det är givet att de länder som står utanför denna har förlorat marknadsandelar och säkerligen kommer att förlora ytterligare. Denna omedelbara effekt av EEC:s diskrimineringspolitik är ur svensk industris synvinkel givetvis mycket allvarlig. Men man kan emellertid ifrågasätta, om inte de långsiktiga effekterna är lika allvarliga. De nära kontakterna med den stora och snabbt växande marknaden, det intima samarbetet på de tekniska och kommersiella områdena samt liknande faktorer ger en enorm stimulans åt det näringsliv som har förmånen att arbeta inom Gemenskapen. Skulle vi hamna utanför en sådan gemenskap och inte få del av denna stimulans, kommer detta att ge åt företagandet och våra industrier ett handikapp, som kan bli långt besvärligare för vår konkurrenskraft än tullmurar och andra handelshinder. Gemensamma marknaden har motiverats och stimulerats av den tekniska och organisatoriska utveckling av den industriella produktionen som pågått hela tiden efter kriget. Produktionen har koncentrerats till mycket stora tekniska, finansiella och administrativa enheter. Ett samarbete har förekommit på kapitalmarknaden. De finansiellt stora och tekniskt avancerade företagsenheterna har förutom låga arbetskostnader och priser ett konkurrensmedel som vi inte kan erbjuda, nämligen ständigt nya produkter med nya produktionsoch distributionsformer. Mindre företag med snävt begränsade finansiella resurser arbetar inte endast med höga kostnader utan får genom sin lägre utvecklingstakt vidkännas en allmän eftersläpning i produktoch processomvandlingen med åtföljande successiv försvagning av konkurrenskraften. Debatten kring strukturrationaliseringarna har i hög grad koncentrerat sig kring företagens storlek. Om detta kan först sägas att vi för närvarande i Sverige och de övriga nordiska länderna ligger lika mycket efter EEC-länderna som dessa ligger efter Förenta staterna. Frågan är emellertid om sådana jämförelser är rättvisande. Mycket talar för att de inte är det, åtminstone inte helt och hållet. Inom en rad företagsfunktioner spelar den absoluta storleken naturligtvis en väsentlig och ibland avgörande roll. Det kan emellertid ifrågasättas om inte många av de största svenska industriföretagen har passerat den viktigaste storlekströskeln och sålunda redan befinner sig inom intervallet för optimal företagsstorlek. Om så är fallet är den avgörande frågan inte, om våra företag är för små absolut sett, utan hur stora de är på sina respektive marknader och produktionsområden. I sammanhanget måste man akta sig för att se skapandet av stora företag som en patentmedicin för strukturomvandlingen. Den dynamik som utvecklas hos våra mindre och medelstora företag genom deras flexibilitet och snabba reaktionsförmåga kan inte nog värderas. En mycket stor del av vår ekonomiska tillväxt kommer från just dessa företag. De mindre och de medelstora företagen har också visat sig viktiga för utvecklingen av våra större industriföretag. Jag vill hänvisa till det omfattande underleverantörssystemet, där de mindre företagen spelar en icke oväsentlig roll, vilket fru Sundberg läm nade exempel på tidigare i denna debatt. För de mindre företagen har helt naturligt samarbetsfrågorna kommit att spela en allt större roll. Det finns ofta stora fördelar att hämta vid ett mer utvecklat samarbete. Speciellt intressant är då givetvis exportsamarbetet. De små företagen orkar inte alltid med att systematiskt passa på sin exportförsäljning. De brottas med problem som de större företagen har lättare att lösa. För de små företagen är det sålunda av stor vikt att Sverige blir en likvärdig handelspartner med de övriga länderna inom EEC. Ett angeläget och brådskande samarbete med EEC-länderna bör inte, herr talman, försvåras av politiska misstydningar från svenskt håll. Jag ber, liksom så många andra talare i denna talarstol, att få upprepa att den politiska målsättningen för EEC inte är den som man på många håll i Sverige har gjort gällande. Den politiska målsättningen för EEC är icke utrikeseller försvarspolitisk; den berör den ekonomiska politiken, handelspolitiken och socialpolitiken. Misstydningar av EEC:s politiska målsättning borde inte få försvåra samarbetet och inträdet i den gemensamma marknaden, vilket för övrigt kan te sig nog så brydsamt. Det är alltså orealistiskt att tro att Sverige med bibehållet välstånd och sysselsättning skall kunna stanna utanför EEC, om England, Danmark och Norge går in. Om vi isolerar oss från ett utökat EEC, så måste vi räkna med omfattande företagsdöd, ytterligare driftminskningar och ökad arbetslöshet.

Herr talman! Jag skall i huvudsak uppehålla mig vid näringspolitiska frå gor och några trygghetsfrågor, men jag vill börja med att erinra om att den nuvarande regeringen faktiskt redan blivit besegrad i ett val. Den sitter nu på mandat som den erhöll av väljarna 1964. Det året gick socialdemokratin till val på ett nyantaget program, eller riktlinjer för verksamheten, som antogs av den socialdemokratiska partikongressen 1964. Programmet hette Resultat och reformer, och de viktigaste löftena däri återfanns även i den socialdemokratiska propagandan i valet 1964. Det är värt att närmare granska det programmet en smula, dock inte därför att det som där säges skulle vara särskilt originellt eller visionärt. I det avseendet är programmet inte så intressant. Nej, det intressanta är att ställa de löften som där ges i relation till den politik som den socialdemokratiska regeringen faktiskt har fört: socialdemokratiska löften å ena sidan och verkligheten i regeringens politik å andra sidan. Jag vill därför vända mig till regeringen och säga: Ni utlovade en årlig stegring av nationalprodukten med minst 4 procent. Resultatet har blivit att vi under de tre senaste åren har haft en avsevärt mindre ökning, nämligen cirka 3 procent eller strax därunder. Ni utlovade en ekonomisk expansion med bevarad samhällsekonomisk stabilitet. Resultatet har blivit att vi under de senaste åren har haft en låg expansion med en samtidig genomsnittlig stegring av konsumentprisindex på cirka 5 procent. Ni utlovade att man skulle undvika ryckighet i utbyggnaden av samhällets service och välfärdsanordningar. Resultatet har på många områden, t.ex. när det gäller bostäderna, blivit det motsatta. Ni påstod att: socialdemokratin inte godtog någon arbetslöshet. Resultatet har blivit över 30 000 arbetslösa i dag och risk för en arbetslöshet på 75 000 personer den kommande vintern. Ni utlovade en planering som i tid förutsåg och reagerade inför nya produktionsbetingelser och utvecklingsmöjligheter. Resultatet, herr talman, har blivit att den delvis internationellt betingade ekonomiska kris, som vi i dag står mitt i, har förvärrats genom regeringens brist på förutseende och handlingskraft. Ni utlovade att tandvården skulle föras in i den allmänna sjukförsäkringen. Resultatet är att ingenting sådant har skett. Ni utlovade att vårdbehövande människor skulle ges den vård som de är i behov av, särskilt då de äldre. Resultatet har blivit en förvärrad vårdkris, som leder till att människor inte kan ges vård och till att många, i synnerhet äldre, måste skickas hem från sjukhusen trots att de behöver vård. Resultat och reformer hette skriften, men vad vi fått av den socialdemokratiska regeringen är resultat som ligger fjärran från löftena. Det finns skäl att begrunda denna lista över svikna löften, som jag kortfattat tillåtit mig att göra upp. Den skulle kunna göras längre. Den ger emellertid ett perspektiv också på regeringens agerande i dag när vi står mitt uppe i allvarliga ekonomiska problem och när regeringen återigen ger löften om vad den i framtiden skall kunna åstadkomma. Det finns många skäl att betvivla att dessa löften kommer att infrias bättre än 1964 års löften och att den nuvarande regeringen verkligen besitter den handlingskraft och målmedvetenhet, som krävs för att lösa problemen på ett tillfredsställande sätt. Jag hör inte, herr talman, till dem som är lagda för pessimistiska framstegsperspektiv när det gäller de ekonomiska möjligheterna på längre sikt. Men jag måste säga att de sakliga grunderna för .en sådan optimism, som finansministern av tidningsreferaten att döma gav uttryck för i ett tal i söndags, inte förefaller mig särskilt starka. Denna optimism står i alla händelser i en motsatsställning till den väsentligt mer försiktiga bedömning, som konjunkturinstitutet ger i sin nyligen avlämnade höstrapport. Något definitivt omslag mot ökad tillväxttakt i den svenska ekonomin är, enligt konjunkturinstitutet, ännu knappast i sikte, och prognoser över den ekonomiska utvecklingen antyder snarast en ytterligare dämpning av arbetsmarknaden ungefär av samma omfattning som i år. Chefen för arbetsmarknadsstyrelsen har också nyligen klarlagt att vi löper risk för en omfattande arbetslöshet den kommande vintern, en arbetslöshet som kan pressas ned endast genom ett energiskt utnyttjande av de arbetsmarknadspolitiska medel som vi är överens om. Ja, herr talman, man kan väl ändå våga förutspå att den svaga internationella konjunkturuppgång, som nu kan skönjas, under det kommande året också bör ha en hälsosam effekt på den svenska ekonomin. Vad som då fordras är emellertid en ekonomisk politik från statsmakterna, som också på längre sikt lägger grunden för effektivitet i produktionen och trygghet i sysselsättningen. I detta avseende är mina förhoppningar på den nuvarande regeringens förmåga mycket begränsade, och man måste konstatera att det näringspolitiska program socialdemokratin nyligen presenterat inte på något nämnvärt sätt kan bidra till att öka tilltron. Därmed är inte sagt att programmet genomgående skulle vara dåligt — det innehåller en del goda saker. BL. a. innebär det att man accepterar en del av de krav som vi tidigare har framfört.

När man i programmet skriver att samhället måste skapa en konkurrensvänlig miljö, vill jag fråga regeringens chef om inte detta måste betyda att man nu är beredd att tillmötesgå exempelvis våra ihärdigt drivna krav om likvärdiga konkurrensvillkor inom bostadsbyggande och bostadsförvaltning. Det skulle betyda mycket för en ökad produktionstakt, intensivare driven rationalisering och lägre byggkostnader. Det sägs också i programmet att det är en angelägen reform att så långt möjligt skapa enhetliga regler för alla kreditinstitut för att därmed stimulera konkurrens på kapitalmarknaden. Jag vill med anledning härav rikta en andra fråga till regeringen: Kan vi tolka detta så att regeringen nu är beredd att framlägga sådana förslag till lagändringar att den statliga investeringsbankens monopolställning beträffande vissa kreditformer skall upphöra och att denna bank även kan ges en fullgod och likvärdig konkurrens? I det näringspolitiska programmet saknas emellertid också en hel del viktiga krav som enligt vår mening är grundläggande för en politik som tar sikte på att skapa trygghet för den enskilde och främja snabba ekonomiska framsteg. Jag skall återkomma till det. Men jag vill först uppehålla mig vid den socialdemokrätiska kampanj som har satts in samtidigt med eller föregått framläggandet av detta program, en kampanj som tycks ha som främsta syfte att söka dölja det förhållandet att det är den nuvarande regeringen som bär en stor del av ansvaret för de problem vi i dag har att brottas med. På samma gång som man i lämpliga sammanhang betonar värdet av samarbete mellan näringslivet och statsmakterna angriper man företagsverkssamheten i mer eller mindre våldsamma, ja, ibland rent uppseendeväckande tonfall.

Inom EEC inriktar man sig, herr statsminister, på att utforma en skattepolitik som stärker = näringslivets internationella konkurrenskraft och som främjar en högre självfinansieringsgrad inom företagen. Man inriktar sig på att underlätta samverkan mellan olika företag och även fusioner över gränserna. Man inriktar sig, trots många och stora besvärligheter, även på åtgärder som kan leda till en gemensam kapitalmarknad och mycket mer. Vad är det i varje fall utåt mest uppmärksammade draget i socialdemokraternas attityd till vårt eget näringsliv? Jo, det är en ansamling av invektiv av en grovhet som kanske ändå inte är förvånande när vi sett hur t.o.m. medlemmar av regeringen uppträtt som försångare. Det är då inte märkligt att t.ex. i det socialdemokratiska ungdomsförbundets tidskrift finna en artikel, full av uttryck liknande dem jag nu citerar: » Varför döms inte Wallenberg liksom tjuven och langaren, eftersom han vållar samhället mycket mer besvär än dessa två? Varför är vårt rättsmedvetande så snedvridet och vår rättspraxis så snedvriden?» Regeringen är naturligtvis inte ansvarig för vad som skrivs i denna tidning, men den är ansvarig för att den med vetet uppmuntrar en politisk debattatmosfär av det slag att dylika inlägg kan förekomma. Det rör sig här om en så exceptionellt grov förlöpning av ett organ, som representerar en rörelse inom ramen för det socialdemokratiska partiet, att jag uppmanar statsministern att träda fram och uttrycka sitt djupa beklagande av att en polemik i denna form bedrivs. Vi vet att det är ett av den nuvarande regeringens käraste propagandanummer att alla framsteg i vårt samhälle är ett resultat av den socialdemokratiska regimen. När konjunkturläget tidigare under 1960-talet var mer gynnsamt än i dag, då produktionstakten inom industrin var högre och tillväxten av nationalprodukten var större, påstods detta i huvudsak vara ett resultat av socialdemokratins välsignelsebringande aktivitet. Nu — när problemen hopar sig, när industriproduktionen och tillväxten av nationalprodukten inte håller jämna steg med våra konkurrenters, då arbetslösheten efter svenska förhållanden är hög och många enskilda människor personligen får känna av strukturrationaliseringen inom näringslivet — är allt detta plötsligt ett resultat av förhållanden som regeringen inte kunnat göra något åt. Förr hette det, att strukturrationalisering och företagskoncentration, avveckling av inte lönsamma företag som inte kunde ge de anställda fullgod trygghet eller bra lön var något eftersträvansvärt. Nu, när det sker i en takt och en omfattning som på grund av regeringens misslyckade politik måste bli alltför påfrestande abrupt, talas det om maktkoncentration och ett oansvarigt näringsliv. Men så enkla förvandlingsnummer imponerar inte. Jag vill naturligtvis inte påstå, herr talman, att alla problem är att återföra till socialdemokratiska missgrepp — det skulle nästan vara lika orimligt som det är när socialdemokraterna nu och tidigare påstår att vår välståndsutveckling i huvudsak är ett resultat av regeringens och den övriga socialdemokratins maktinnehav. Den svaga internationella konjunkturen har bidragit till den rådande situationen. Man måste också konstatera att strukturomvandlingen är nödvändig, och att de grundläggande drivkrafterna är en ny teknik, större kunnande och den genom ökad marknadsintegration och världshandel tilltagande internationella arbetsfördelningen. Men vad man kan begära av en regering är att den bättre än den nuvarande förutser en dylik utveckling och garderar sig för de påfrestningar som kan avteckna sig på ett tidigt stadium, så att verkningarna för den enskilde mildras. Socialdemokraterna förbiser — eller låtsas göra det — att näringslivet arbetar inom den ram statsmakterna utstakat, på de villkor statsmakternas egen verksamhet lägger grunden för och med de förutsättningar den ekonomiska politiken i stort erbjuder. Här är alltså ansvaret socialdemokratins. Socialdemokraterna glömmer, att deras parti år efter år negligerat våra varningar för konsekvenser av en fortsatt snabb inflation och avslagit de krav vi fört fram på en effektivare antiinflationspolitik — en politik som avsevärt skulle ha förbättrat industrins konkurrensläge i dag och därmed tryggheten i sysselsättningen. Socialdemokraterna låtsas inte om att regeringen likaledes år efter år har förhalat frågan om en stor skattereform, som skulle ha gett bättre förutsättningar för effektiv och konkurrenskraftig produktion och stimulerat den enskildes arbetsinsatser och sparande. Socialdemokraterna talar inte om den katastrofartade bostadsbristen. Man pekar på tillfälligt hyggliga siffror för nyproduktionen. Men bostadsbristen — som kanske är vårt största sociala problem och också försvårar arbetskraftens rörlighet — är ett resultat av deras egen politik. Socialdemokraterna vill inte erkänna att den bristande förmågan till planering av statens egen verksamhet skapar svårigheter också för näringslivet. Socialdemokraterna undviker förvisso att nämna att den solidaritetsreform som i dag och för framtiden skulle betyda så mycket för Sveriges löntagare, och inte bara för dem utan även för företagargrupper, nämligen en allmän sysselsättningsförsäkring, har föreslagits av oss men hittills mötts med kallsinne från regeringshåll. Var har i dessa avseenden regeringens initiativ egentligen funnits? Varför har inte regeringen tillräckligt energiskt gripit sig an med de frågor jag nämnde? Det kan fogas en hel del andra till dem. Vad som saknats är inte möjligheter för statsmakterna att göra något. Vad som saknats är i stället viljan att höra på förslag som kommer från annat håll och naturligtvis en realistisk insikt om problemens natur. Jag tycker, herr talman, att påståendet att en sådan insikt saknats också stöds av det socialdemokratiska näringslivsprogrammet. Ett av de mera märkliga inslagen i detta är nämligen att det inte närmare går in på frågan om industrins och näringslivets kostnadsproblem, som är en av de mest betydelsefulla orsakerna till de nuvarande sysselsättningssvårigheterna. Det är också helt klart att det för ett land som Sverige, som i så utomordentligt hög grad är beroende av en god internationell konkurrensförmåga hos näringslivet, i längden är ohållbart om vi låter produktionskostnaderna i vårt land stiga snabbare än vad de gör hos våra mest framstående utländska konkurrenter. Det har vi faktiskt finansministerns ord på och även statsministerns. Men det är ändå exakt vad som har skett. Arbetskostnaden per produktenhet har i Sverige under perioden 1958—1966 stigit mycket hastigare än ett genomsnitt för alla industriländer i världen. Därtill kommer att relationen har försämrats under periodens lopp. Skillnaderna i stegringstakt är nämligen större till vår nackdel under de senaste åren än under de tidigare. Hela denna problematik är ett resultat av regeringens oförmåga att komma till rätta med inflationen i vårt land; denna berörs knappast i det socialdemokratiska näringspolitiska programmet. I stället tycks man vilja ge ett sken av att företagens ekonomiska styrka snarast är en ointressant fråga. Man för också ett resonemang som om en ökad statlig centraldirigism — ja, sSocialisering — skulle erbjuda någon lösning på det svenska näringslivets problem. Jag vill gärna säga att det visst inte står klart vad man egentligen menar i dessa avseenden — resonemangen är dunkla — och den som söker klarhet genom att studera t.ex. statsrådet Wickmans anförande inför den socialdemokratiska kongressen blir just inte mycket klokare. Men slutintrycket blir ändå att man vill suggerera fram känslan att de ekonomiska problemen inom pnäringslivet skulle kunna lösas på ett bättre sätt med en stor dos av socialism i mer gammaldags mening. Det finns många skäl som talar för ett ökat samråd mellan statliga myndigheter, kommunala instanser och det enskilda näringslivet i samband med utbyggnaden och lokaliseringen av t.ex. nya företag. Det finns också starka skäl för ökad insyn och medinflytande för de anställda i företagen. Jag hoppas på en intensifierad företagsnämndsverksamhet, och folkpartiet har också framfört förslag om försöksverksamhet med löntagarrepresentation i styrelserna. Att statsmakterna skulle ha särskilda förutsättningar att i detalj reglera näringslivet fram mot ökad effektivitet i produktionen och därmed trygghet i sysselsättningen är däremot en slutsats som sannerligen inte bestyrks av de erfarenheter vi har av det socialdemokratiska styret i vårt land. Det ansvar statsmakterna har och bör ha ligger, som jag bedömer saken, på ett annat plan. Dit hör vårt ofta upp repade krav på en bättre planering av statens verksamhet. Det är framför allt tre syften som från liberalt håll ligger bakom önskemålen om förbättringar och förändringar i den ekonomiska planeringen. För det första måste man söka uppnå en bättre samordning av det offentligas åtgärder inom olika områden. Annars kommer man lätt till en situation, som i dag är en av de främsta orsakerna t.ex. till vårdkrisen och som innebär att betydande materiella resurser står outnyttjade på grund av brist på personal. För det andra måste man skapa ett fastare grepp om statsfinansernas:' utveckling och fastare prioriteringsgrunder för värdering av olika reformönskemål. För det tredje slutligen måste man ge den privata sektorn en säkrare grund för dess egen framtidsplanering genom ökade kunskaper om det offentligas planer. Dessa tre målsättningar pekar fram mot en reformering av den nuvarande planeringen. Långtidsutredningens arbete bör byggas ut, enligt min mening med vad man skulle kunna kalla ett politiskt steg. Jag menar då naturligtvis inte den typ av frikostiga önskelistor som socialdemokratin tidigare har presenterat i valsammanhang. Vad som fordras är att regeringen i ett långtidsprogram bör lägga fram de politiska slutsatser man kan dra av utredningsarbetets material och försöka förklara vilka mål som den anser det mest angeläget att eftersträva under en tidsperiod av given längd. I en sådan planering bör också ges en redogörelse, t.ex. för skiljaktiga tendenser i utvecklingen i olika delar av landet. En annan viktig faktor är att upprätta en arbetskraftsbudget, där man får ett fastare grepp både över den arbetskraftsefterfrågan, som blir följden av den tänkta ekonomiska utvecklingen, och av tillgången på arbetskraft inom de skilda sektorerna. Bara om man har ett sådant instrument kan man i god tid upptäcka flaskhalsar på arbetskraftssidan och å andra sidan också i god tid de överskottstendenser som kan finnas samt vidta åtgärder som de ger anledning till. Då ökas ju utsikterna att undgå otrygghetsöverraskningar av den typ som drabbat oss i år.

En ekonomisk planering av detta slag, som inte är dirigistisk eller detaljreglerande, skulle skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhushåll och befordra både framstegstakten och löntagarnas trygghet. Socialdemokratin, som så gärna talar om planering, har här verkligen inte lyckats. åstadkomma några imponerande resultat. Ett annat område, där statsmakterna givetvis har det fulla ansvaret för utvecklingen och som likaledes har ett nära samband med den enskildes trygghet, är ju stabiliseringspolitiken. Vi vet alla att den nuvarande regeringen visat en förbluffande kallsinnighet inför våra varningar för konsekvensen av den snabba penningvärdeförsämringen. Ofta har man framställt saken så, att vi har att välja mellan å ena sidan full sysselsättning och inflation samt å den andra betydande arbetslöshet och ett mera stabilt penningvärde. Och det tycks, herr talman, också vara så, att med socialdemokratisk politik är detta det enda möjliga valet. Men vad vi har sagt är att inflationen i sig själv utgör ett hot mot den fulla sysselsättningen — vilket förvisso bekräftas av de senaste årens utveckling — och att det är möjligt att bedriva en mer effektiv an tiinflationspolitik även med bibehållande av en full sysselsättning. Ett av de medel som bör kunna användas i den kampen är stabiliseringspolitiska rundabordskonferenser mellan arbetsmarknadens parter, representanter för regering och riksdag och fristående ekonomisk expertis. En uppgift är då att få en uppfattning om vilket reellt utrymme som existerar för löneökningar utan att de verkar inflationsdrivande. Arbetsmarknadens parter skall naturligtvis inte ha någon skyldighet att acceptera sådana beräkningar, men dessa kan ändå vara en utgångspunkt för att skapa en grund för frivilliga uppgörelser mellan parterna på arbetsmarknaden. I den grunden kan då också ingå att större procentuella förbättringar bör tillkomma låginkomstgrupperna än andra grupper. Herr talman! Framgången med en sådan samordning i syfte att bekämpa prisstegringen och åstadkomma en därmed förenlig återhållsamhet i lönestegringskraven i stort förutsätter emellertid enligt min bestämda mening att löntagarna ges möjligheter till kompensation för den händelse att prisutvecklingen likväl skulle ta en oväntad och ofördelaktig vändning t.ex. beroende på internationell påverkan. Jag vet att man bl.a. på arbetsgivarhåll har reagerat mot en tankegång av den typen, men jag tror att det är klart att garantibestämmelser av en eller annan typ måste komma in i bilden, om man menar allvar med att inflationens bekämpande skall förutsätta en återhållsam lönepolitik men att detta i sin tur inte får sätta den möjliga reella inkomstförbättringen för olika grupper i fara. Den senaste utvecklingen i avtalsdiskussionerna ger vid handen, att denna vår tanke är på väg att få ökat stöd. Den stora frågan gäller nu om den sittande regeringen har det politiska modet att uppge sitt gamla motstånd mot de förslåg som framförts av oss om nya former för kamp mot inflationen. Kanske är det en alltför optimistisk föreställning att regeringen Erlander skulle kunna ge prov på en sådan handlingskraft. Brist på handlingskraft är också det betyg man måste ge till regeringen när det gäller den viktiga frågan om en allmän sysselsättningsförsäkring. Karaktäristiskt nog återfanns i det socialdemokratiska näringsprogrammet såvitt jag kunnat finna inte ett ord om den saken. Det nuvarande läget på arbetsmarknaden understryker att en sådan försäkring är angelägen. Vi kan konstatera att vi i dag har en för svenska förhållanden hög arbetslöshet och att det föreligger, som jag inledningsvis nämnde, risker för cirka 75 000 arbetslösa under vintern. Det är särskilt två faktorer i det här sammanhanget som förtjänar att noteras. Den ena är den frappanta ökningen av antalet arbetslösa tjänstemän. Den andra anmärkningsvärda faktorn är den starka ökningen av antalet oförsäkrade arbetslösa. Chefen för arbetsmarknadsstyrelsen säger om <detta: »Uppgången visar sig i stor utsträckning falla just på de icke försäkrade. Belägg härför erhålles också i den arbetskraftsundersökning avseende hela arbetsstyrkan som gjordes i augusti och vars resultat nu räknats fram. En analys av arbetslöshetssiffrorna ger vid handen att uppgången i stor utsträckning representeras av personer som tidigare haft mindre fast anknytning till arbetsmarknaden, d. v. s. ungdomar som söker sig ut i arbetslivet och andra grupper som mera oregelbundet varit förvärvsarbetande, gifta kvinnor m.fl.» Dessa grupper får alltså i hög grad känning av att nyanställningarna avtagit. Men också om vi ser framåt mot en bättre konjunktur än vi har i dag och också om vi ser fram mot en bättre ekonomisk politik, förd av en annan regim, måste vi räkna med att människor i förändringarnas skede kan drabbas av arbetslöshet. Därför är den här frågan så väsentlig och en av de mest angelägna trygghetsreformerna. Såvitt jag kan finna, herr talman, är socialdemokratin i dag ett parti i förvirring. Mångfalden av sinsemellan motstridiga ståndpunkter överträffas bara av den klyfta mellan ord och handling som jag inledningsvis belyste. Å ena sidan får vi höra att strukturomvandlingen av näringslivet är något värdefullt som samhället bör stimulera samtidigt som det bör ge den enskilde stöd — å andra sidan lägger man ansvaret på näringslivet för de problem som uppstår samtidigt som man ställer sig kallsinnig till en allmän sysselsättningsförsäkring. Å ena sidan krav på ökat statligt inflytande över näringslivet i allmänhet — å andra sidan har man misslyckats med att effektivt utnyttja de instrument som i dag står till buds för att skapa goda arbetsförutsättningar för ekonomisk expansion. Å ena sidan en viss insikt om att penningvärdeförsämringen utgör ett hot mot den enskildes trygghet — å andra sidan inga energiska åtgärder för att dämpa inflationstakten. Å ena sidan bekännelse till en förbättrad ekonomisk planering — å andra sidan inga konkreta reformer av det slaget. Å ena sidan önskas samarbete och samråd med näringslivet — å andra sidan blir det våldsamma utfall just mot detta näringsliv. Allt detta vittnar om yrvakenhet hos socialdemokraterna inför dagens näringspolitiska problem. Plötsligt har man ställts i en situation där regeringens egen politik allvarligt har förvärrat konsekvenserna av en internationell konjunkturnedgång. Besegrade i ett val och inför hotet om ett nytt valnederlag, försöker socialdemokraterna hålla de splittrade skarorna samman genom att tillhandahålla en sortering av motstridiga uppgifter. Man är osäker om vad som kan och bör göras. Jag tycker att vi bevittnade denna osäkerhet även i går, då vi diskuterade ett för vårt lands utveckling och för utvecklingen i hela världen mycket allvarligt spörsmål, som, hur det än löses, kommer att sträcka sina verkningar långt framåt i tiden. I denna allvarliga fråga hade varken statsministern eller utrikesministern tillfälle att ta till orda. Jag kan bara tolka det så att regeringen i denna fråga som i en del andra frågor som jag här har antytt inte är på det klara med vad som kan och bör göras och är inbördes splittrad. Initiativet i svensk politik ligger i dag i den liberala och sociala linje som folkpartiet och centerpartiet företräder. Vi vill göra slut på den trötta löftespolitiken. Vi vill ha en fastare prioritering. Vi kräver en skattereform — ni har sagt nej. Vi har lagt fram ett program för att bättre bekämpa inflationen — ni har sagt nej. Vi har föreslagit en trygghetsreform för ett bättre skydd vid arbetslöshet — det är i dag alltför många som saknar ett sådant skydd — ni har hittills sagt nej. Vi har under en följd av år krävt en bättre planering av bostadsbyggandet — ni har svarat med ryckighet, och bostadsköerna är i dag längre än någonsin. Vi vill se en bättre planering för att komma ur den vårdkris vi nu befinner oss i — ni förnekar ofta att en vårdkris existerar. Vi vill snabbt komma upp i en procent av nationalinkomsten i u-landsbistånd — ni har år efter år röstat ned våra förslag. Herr talman! Det är lätt att se var initiativet i dag ligger.

Herr talman! I Vietnam fortsätter upptrappningen av kriget trots de uppenbara riskerna för att konflikten kan utvidgas. För varje dag ökar oron inför denna utveckling, och även i Förenta staterna börjar allt fler nu inse att man inte kan bomba sig fram till förhandlingsbordet, bomba sig fram till fred och demokrati i Vietnam, Det borde vara uppenbart för alla att bombningarna i Nordvietnam måste upphöra om en förhandlingskontakt skall kunna skapas. Vi har under senare år kunnat konstatera en tyngdpunktsförskjutning från Europa till andra delar av världen — trots tysklandsproblemet och andra olösta europeiska frågor. En viss uppluckring av pakterna har också skett som en följd av tendensen till avspänning i Europa. Sovjet och Förenta staterna har i medvetande om terrorbalansen försökt undvika att lokala konflikter förvandlas till storkrig mellan de båda supermakterna. Vad som hänt i Vietnam och Mellersta Östern visar detta. Men vi har ingen garanti för att tendensen till avspänning skall bestå. Vi har ingen garanti för att inte skärpta motsättningar mellan stormakterna kan uppstå och omedelbart komma att påverka läget i vår del av världen. Rustningsnivån är hög och tyvärr ser vi inga tecken till väsentliga framsteg i nedrustningsfrågan. Mot den här bakgrunden är det min förhoppning att vi inom försvarsutredningen skall kunna nå en samlande lösning om en flerårsram för försvarskostnaderna. En bred uppslutning bakom ett försvarsbeslut har stor betydelse — en större betydelse än några tiotal miljoner mer eller mindre — för att utåt understryka vår vilja och förmåga att hävda en fast neutralitetspolitik. Jag vill gärna tillägga att vi i centern ingalunda betraktar de begärda utredningsalternativen som någonting annat än just utredningsalternativ — det är inte fråga om några förhandlingsbud. I denna remissdebatt kan man, herr talman, inte undgå att påminna om händelserna i Grekland, där ett demokratisk-parlamentariskt styrelseskick satts ur spel av en militärjunta med diktatorisk makt. Strävandena «att utveckla och stärka demokratin i detta land har omöjliggjorts — ingen vet för hur lång tid. Som parlamentariker i ett demokratiskt land måste jag djupt beklaga denna tragiska utveckling i Grekland, där demokratins vagga cn gång stod. Bland våra inrikespolitiska problem, som ju är huvudämnet för den här allmänna debatten, hör den stigande arbetslösheten och det kärva läget för vårt näringsliv till de allvarligaste. För närvarande är cirka 35000 personer registrerade som =: arbetslösa, 15000 fler än vid samma tid i fjol. Därtill kommer åtskilliga tusental som är sysselsatta i beredskapsarbeten, med omskolning och i skyddad verksamhet. Dessutom har vi utan tvivel en mycket omfattande dold arbetslöshet. Antalet lediga platser var i oktober i år endast 26 000 mot 33 000 i oktober i fjol och 48 000 i oktober 1965. Enligt uppgifter från arbetsmarknadsstyrelsen befarar man, att om inte tillräckliga motåtgärder sätts in, så kan arbetslösheten i vinter stiga till 75 000. Vi skulle alltså i vinter riskera att få den största arbetslöshet vi haft på många, många år. Den stora överkapaciteten inom världens massaindustrier skapar alldeles speciella problem för skogsbruket. På längre sikt kan man räkna med att denna tryckande överkapacitet skall försvinna till följd av en stigande konsumtion. Men inför denna vinter är läget bekymmersamt med stigande omkostnader, lägre priser och begränsade avverkningar. Därtill kommer konsekvenserna av den finska devalveringen, vilka vi ännu inte helt kan överblicka. Det har ju tidigare under efterkrigstiden förekommit konjunktursvackor, men den nedgång vi nu har och väl får räkna med en tid framöver har blivit mera långvarig än man i allmänhet räknat med. De senaste årens inflation och <kostnadsstegringar har medfört alt vårt näringsliv nu har en försvagad konkurrenskraft. Med en bättre ekonomisk stabilitet under senare år skulle företagen haft större styrka att möta dagens påfrestningar. Inte minst allvarlig är tendensen till minskade investeringar inom företagen. Det är inte så att en socialdemo kratisk politik, som det så ofta framhålles i propagandan, löser alla trygghetsproblem, Den misslyckade ekonomiska politik, som regeringen under senare år fört, har i realiteten i hög grad bidragit till de svårigheter. vi i dag har och till den stora oro som råder i många hem i deita land, både arbetarhem, tjänstemannahem och företagarhem. Nu när vi inte har uppåtgående tendenser och goda tider har det blivit annan låt i regeringens skälla än för några år sedan. Då försökte regeringen att så gott det sig göra lät ta hem äran av produktionsökning och framstegstakt, Varningarna för prisoch kostnadsstegringar och för att inflationen efter hand skulle medföra minskad konkurrenskraft och stigande arbetslöshet tog man ganska lätt på. Finansministern talade om några procents inflation om året som om det inte var något problem. Förslag om rundabordsöverläggningar för att få ett samlat grepp om inflationsproblemet avvisades. Det framhölls från regeringshåll och från LO-ledningens sida att strukturrationaliseringen skulle påskyndas, låglöneföretagen skulle snarast möjligt slås ut och vi skulle satsa på stora företag. Nog sades det ganska många vackra ord och nog gavs det ganska många rosor till storföretagens representanter i statsrådens middagstal. Klimatet är ett annat nu.

Herr talman! Får jag först föra fram min personliga mening att det var skäligen onödigt att anordna en allmän politisk riksdagsdebatt vid denna tid på året. Den gångna hösten har kännetecknats av en febril politisk aktivitet, där synpunkter och meningar har brutits mot varandra, och det dröjer nu endast några månader till dess vi får ett nytt konkret underlag för diskussion i och med att regeringen presenterar nästa års statsverksproposition. Under sådana förhållanden finns det risk för att det som kommer att sägas här i dag blir mer eller mindre svepande upprepningar av vad som sagts förut. Det konkreta underlag, herr talman, som nu står till vårt förfogande, är konjunkturinstitutets höstrapport. Den ger — som alltid — värdefulla synpunkter. Det mest intressanta är emellertid inte vad rapporten uttryckligen redovisar, utan de indirekta slutsatser som kan dras med ledning av rapportens analyser och prognoser beträffande vårt lands ekonomiska utveckling. För det första ger konijunkturinstitutet en mer ovedersäglig bekräftelse än någonsin tidigare på det svenska näringslivets starka beroende av konjunk turerna i vår närmaste omvärld. Klart parallella linjer löper mellan institutets prognoser för en väntad konjunkturuppgång, framför allt på den europeiska kontinenten, och dess förutsägelser om ett konjunkturomslag även i den svenska ekonomin. Jag behöver knappast framhålla att den parallelliteten ger särskild resonans åt de tankar jag framförde i gårdagens handelspolitiska debatt.

Man får med andra ord, menar institutet, ingenting till skänks. Varningarna riktas framför allt till Frankrike och Danmark. Över huvud taget är institutet återhållsamt i sin bedömning av det svenska näringslivets kostnadsläge i relation till vår omvärld. Det är beklagligt, ty det skulle ha kunnat berika och fördjupa debatten om vi haft en sådan analys. Den tredje iakttagelsen är att den väntade konjunkturuppgången i vår omvärld går väsentligt långsammare än vad man tidigare räknade med. Inte mindre intressant är den förklaring som redovisas för detta förhållande, nämligen att man i Västeuropas stater nu anser sig böra iaktta stor försiktighet då man vidtar konjunkturstimulerande åtgärder, eftersom man vill undvika de prisoch kostnadshöjningar och den försämring av konkurrensförmågan som kännetecknade utvecklingen i den europeiska konjunkturen för några år sedan. Herr talman! Det är mot bakgrunden av dessa tre konstateranden som vi har att bedöma utsikterna för det svenska näringslivet att sälja till utlandet, att konkurrera på hemmamarknaden och att skapa och upprätthålla sysselsättning och lägga grunden för fortsatt välståndsutveckling. Beträffande konjunkturerna ger institutet uttryck åt en viss optimism åtminstone för nästa år. Ingenting vore naturligtvis bättre än om denna optimism visade sig vara befogad. Att en konjunkturomsvängning är på väg är sannolikt. Man kan åtminstone ute i Europa se klara, begynnande tecken på den. Att den kommer att få positiva konsekvenser för vårt land är troligt, men våra avgörande problem, kostnadsoch prisstegringsproblemen, kvarstår inte desto mindre olösta. Även om jag är medveten om att statsministern kommer att göra gällande att vi som vanligt svartmålar finns det anledning att påminna om de mörka inslagen i dagens konjunkturpolitiska väder. Begreppet strukturrationalisering har brukats och missbrukats så mycket under det gångna året att det är med stor tvekan man tar det i sin mun. Detta begrepp har utnyttjats i olika syften och för att täcka helt skilda företeelser. Det råder dock, herr talman, inga tvivel om att ett näringsliv som inte är berett att underkasta sig dynamikens lagar och att ständigt anpassa sig efter nya förhållanden, ny efterfrågan och nya konkurrensförutsättningar inte är livsdugligt. Den rationaliseringsprocess som företagsamheten alltid haft att genomgå och alltid kommer att genomgå utgör ett positivt och ofrånkomligt inslag i det ekonomiska livet. Men om omsvängningen sker plötsligt, inte som en följd av strukturella förhållanden i ett visst företag eller i en viss bransch utan därför att landets näringsliv generellt sett har dragit på sig kostnader som avsevärt försämrar dess konkurrenskraft i förhållande till andra länders företag och därmed gör det mer konjunkturkänsligt, då blir omställningsprocessen betydligt smärtsamma re. Den får allvarligare konsekvenser, den drabbar enskilda arbetare och tjänstemän och den kräver större och långt mer radikala insatser än vad de rena strukturförändringarna brukar påkalla. Det är detta som har inträffat i det svenska : näringslivet. Den utveckling som oppositionspartierna, framför allt högerpartiet, har varnat för under flera år har bekräftats. Prisoch lönestegringarna har kulminerat. Inflationspolitiken har nått sådan höjd att kostnaderna har slagit i taket. Under åttaårsperioden 1958—1966 har arbetskostnaderna per timme för svenska industriarbetare stigit med i genomsnitt 8,7 procent per år. I våra konkurrensländer är motsvarande uppgång 5,4 procent. Vi har inte kunnat kompensera oss genom en snabbare produktivitetsutveckling än i andra länder. I själva verket har — jag tror att herr Sven Wedén var inne på den saken — arbetsprestationen per timme ökat långsammare i Sverige än i andra länder. Under den här angivna perioden har stegringen av arbetskostnaden per produktenhet varit i genomsnitt 2,8 procent per år. I våra konkurrentländer var siffran i genomsnitt 0,8 procent. Och än allvarligare är att relationen försämrats under de senaste åren av perioden. 1965—1966 var siffran närmare 4 procent per år. Prisnivån bestäms som bekant av den internationella konkurrensen. Det gäller inte bara i fråga om vår exportindustris produkter utan också på hemmamarknaden, där vår industri möter konkurrensen med importerade varor. I samma mån som våra produktkostnader stiger snabbare än utlandets går vår lönsamhet ner, och sjunkande lönsamhet resulterar i sin tur i mindre väl konsoliderade företag samt i friställning av arbetskraft och i företagsnedläggelser. Ett alltför högt kostnadsläge och en alltför låg lönsamhet leder oss alltså snabbt in i en giftcirkel där problemen ytterligare accentueras. De resurser som kan skapas i lönande företag för kostnadssänkande rationalisering, för investeringar i byggnader och maskiner, i forskning och innovationer blir allt mindre, med ytterligare försämrad konkurrenskraft som följd. Jag är, herr talman, alldeles övertygad om att åtskilliga ledamöter av vår socialdemokratiska regering är bekymrade över de utvecklingstendenser, både på kort och på lång sikt, som här avtecknar sig. Att finansministern är det, det vet vi, och det måste nödvändigtvis vara ägnat att inge oro inom en socialdemokratisk regering som burit huvudansvaret för den ekonomiska politiken under de senaste 35 åren att nu befinna sig i ett läge, då utvecklingen har kulminerat och då antalet arbetslösa Vväntas bli högre än någon gång tidigare under efterkrigstiden. även om man har anledning att hysa vissa optimistiska förväntningar beträffande det allmänna konjunkturläget, löser inte en konjunkturuppgång det svenska näringslivets kostnadsproblem, för så vitt inte vår konkurrerande omvärld skulle göra sig skyldig till ekonomisk-politiska äventyrligheter, och det finns ingenting som talar för det. Konjunkturinstitutets prognoser utgår, som jag redan sagt, från att så inte kommer att bli fallet. Det kanske här bör skjutas in att institutets bedömning av bruttonationalproduktens utveckling är påfallande försiktig. Medan den procentuella förändringen mellan åren 1964 och 1967 var respektive 3,9, 3 och 3,2 procent, förutsätter institutet nu en uppgång, mellan 1967 och 1968, av ungefär 3 procent men understryker desslikes att den bedömningen är förenad med stor osäkerhet. Inte minst intressant, herr talman, eller rättare sagt på lång sikt mest oroande, är emellertid att vi, trots injektioner av olika slag, inte lyckats få fart på våra industriinvesteringar. Efter expansionsåren 1965 och 1966 befinner de sig i ett uppenbart dämpningsskede, och trots att vi har frisläppt investe ringsfonderna har någon uppgång inte kunnat registreras under 1967. Som bekant minskade både byggnadsinvesteringarna och maskininvesteringarna i industrin från 1966 till 1967, och någon avgörande förändring beräknas inte inträffa mellan 1967 och 1968. Om man frånräknar det nödvändiga underhållet skulle i själva verket minskning kunna noteras även mellan de två senaste åren. Detta är desto mera allvarligt som det är genom de industriella investeringarna som vi bygger upp en kapacitet för sysselsättning och för välståndsutveckling för åren framöver. De goda åren i början av 1960-talet utgjorde resultatet av industriella investeringar i slutet av 1950-talet. Skulle dagens låga investeringsbenägenhet kvarstå, finns det anledning till en verkligt pessimistisk bedömning. Vidare finns det en annan aspekt som man kan ta hänsyn till i detta sammanhang, nämligen investeringslustens avspegling av företagsamhetens syn på framtiden. Vad som nu händer tyder på att framtidsbedömningarna i vårt näringsliv i dag inte är så optimistiska som man i och för sig skulle hoppas. Det ger anledning till en allvarligare bedömning av vår framtid än vad den väntade konjunkturuppgången i Europa annars skulle motivera. Personligen tror jag att pessimismen har sin rot i medvetandet om den starka kostnadsbelastningen, de därigenom försämrade konkurrensförutsättningarna och i den osäkerhet som råder då det gäller integrationsfrågan. Det finns i det här sammanhanget, herr talman, anledning att också peka på en utveckling av våra investeringar utomlands som kan komma att på längre sikt få oroande konsekvenser för våra sysselsättningsmöjligheter och för samhällsekonomin. År 1965 sysselsatte svenska företag 190 000 personer utomlands, varav praktiskt taget alla arbetade inom industrin. Det totala antalet anställda inom industrin här hemma i Sverige är knappt en miljon. Men vad som är intressant är att antalet anställda vid svenska dotterbolag utomlands under åren 1960—1965 ökade med 49 procent, medan motsvarande ökning här hemma bara var 11 procent. En sjättedel av alla i svensk industri anställda har alltså i dag sitt arbete utomlands, och antalet där ökar betydligt snabbare än ökningen sker här hemma. Den enkät som redovisade dessa siffror har givit vid handen att det framför allt var önskemålet att komma förbi olika handelshinder som motiverade utlandsinvesteringarna. Det höga svenska kostnadsläget påverkade självfallet också bedömningen. Tullarna kändes naturligtvis mer besvärande än de skulle ha gjort om kostnaderna hade varit lägre och lönsamheten bättre. Belysande för den situation jag här försöker måla är också tillgängliga siffror rörande varuförsörjningen från svenska företag till EEC respektive EFTA-områdena. Under 1965 mottog dessa två marknader svenska varor för i runt tal 10 miljarder kronor. När det gäller EFTA bestod 84 procent av detta belopp av exportvaror från Sverige och 16 procent av varor som tillverkats av lokala svenska dotterföretag. För EEC däremot svarade exporten från Sverige för 61 procent, medan hela 39 procent kom från svenska dotterbolag som etablerats inom EEC. Såvitt jag förstår, herr talman, ger dessa siffror en rätt drastisk belysning av den kostnadsproblematik som jag har berört och om de följder på lång sikt som marknadssplittringen i Europa kan komma att få för svensk sysselsättning. Hur reagerar nu den socialdemokratiska regeringen då den skall komma till rätta med problem för vilka den som regering i varje fall bär huvudansvaret? Har den, som man måhända skulle ha väntat sig, lagt om kursen i syfte att skapa förutsättningar för en ny ekonomisk politik, inriktad i första hand på att stimulera näringslivet och på att undanröja olika kostnadsökande element? Som vi alla vet har man valt en annan taktik. Man manar på nytt fram den närmaste efterkrigstidens storfinansspöke och gör gällande att maktkoncentrationen och fåtalsväldet i det svenska näringslivet skulle utgöra roten och upphovet till de problem som vi i dag brottas med. Samhällets inflytande måste utvidgas, säger man. Den politiska makten måste ges vidgad insyn, menar man. De allmänna löntagarnas makt skall man öka. Den statliga sektorn måste vidgas, och man säger sig i större utsträckning vilja satsa på en från samhällets sida styrd och dirigerad planmässig näringspolitik. Herr talman! Det finns förvisso en hel del i det svenska näringslivet som skulle kunna förändras och förbättras. Att man på sina håll inom företagsamheten delat den alltför optimistiska syn på våra möjligheter att inteckna framtiden som statsmakterna företrätt skall ingalunda bestridas och att man gjort andra felbedömningar och missgrepp som mynnat ut i problem och kriser är också troligt. Det ligger i sakens natur att företagande och affärsverksamhet innebär risktagande och chansningar som inte alltid leder till gynnsamma resultat för företag och för anställda. Men att utifrån sådana här i och för sig självklara konstateranden dra den generella slutsatsen att det svenska näringslivet inte skulle ha motsvarat förväntningarna vore helt förkastligt. I själva verket har den snabba välståndsutveckling som kännetecknat efterkrigstiden och som lett till att vår levnadsstandard är högre än på något annat håll i Europa framför allt berott på att svenska arbetare, tekniker och företagare kunnat utnyttja våra efter kriget gynnsamma förutsättningar och byggt upp en industriell kapacitet, som kvantitativt och kvalitativt inte står de stora industrinationerna efter. Det finns ingenting som talar för att vårt näringsliv inte även framdeles skall kunna lösa de nya uppgifter som utvecklingen successivt kommer att aktualisera. Men det ankommer på statsmakterna att utnyttja de möjligheter som står till buds att skapa gynnsamma betingelser för den industriella utvecklingen. Att behovet av planering, samordning och 'samarbete mellan stat och näringsliv kommer att öka är enligt min mening obestridligt. Nya tendenser inom världshandeln, uppkomsten av stormarknader och den intensiva tekniska utvecklingen kommer helt enkelt att förutsätta en nära kontakt mellan statsmakter och näringsliv — på den punkten borde i dag inte föreligga några meningsskiljaktigheter. Däremot är meningarna helt säkert delade mellan regeringen och oppositionen om var gränsen skall dragas för de statliga insatserna och i vilka former behovet av insyn och inflytande från det allmännas sida skall tillgodoses. För mig är det i detta sammanhang av avgörande betydelse att samarbetet bygger på förtroende och inte på det misstroende som socialdemokraterna i dag tycks vilja exploatera. Utgångspunkten måste vara det gemensamma intresset att vidmakthålla eller att bygga upp ett effektivt näringsliv, vars olika komponenter — stora och små företag — ger arbetsmöjligheter och trygghet och är så konsoliderade att de har resurser att successivt förnya sig och anpassa sig efter ständigt nya krav utan att tvingas friställa arbetskraft. Det kräver i sin tur initiativ till nyföretagande, effektivitet och konkurrenskraft och att de med alla till buds stående medel stimuleras. Det är framför allt mot den bakgrunden som man har anledning kritisera den socialdemokratiska regeringens nya näringspolitiska giv. Den tycks mig vara mindre inriktad på att åstadkomma verkliga resultat än att med politiskt doktrinära slagord påverka opinionen och att tysta de radikala rösterna inom det socialdemokratiska ungdomsförbundet och den vänsterflygel inom partiet som vetter mot herr Hermansson. Det finns ingen anledning att rikta någon invändning mot att statsmakterna kräver rätt till insyn i sådana företag som arbetar med lokaliseringspolitiska medel eller med andra statliga bidrag. Det är tvärtom angeläget att insynen förbättras när det gäller att följa upp redan gjorda investeringar av detta slag. Man måste också bättre än som nu sker klargöra vilka investeringar av detta slag som rimligen bör komma till stånd. I båda fallen har det brustit. De insynsmöjligheter som stått till förfogande har inte utnyttjats, vilket fallet Hägglund & Söner utgör ett avskräckande exempel på. Från socialdemokratiskt håll åberopar man fallet Hägglund & Söner som ett bevis på bristande ansvarskänsla i det svenska näringslivet, men det finns faktiskt större anledning att rikta frågor till vederbörande myndigheter om hur den utbyggnad av företaget egentligen förbereddes som möjliggjordes av de statliga lokaliseringsinsatserna. Vilka företagsekonomiska utredningar och vilken samhällsekonomisk expertis stödde man sig på när man gjorde den stora satsning som dess värre visade sig vara till stor del förhastad? Hur utnyttjade man i realiteten den goda insyn som man i detta fall utan tvivel hade? Från det berättigade önskemålet om väl utbyggda utredningar och om fortlöpande insyn i företag där staten lämnat bidrag och till det under de senaste veckorna aktualiserade kravet på mer inflytande och medansvar från den politiska maktens sida är steget långt — mycket långt. Den ansvarsfördelning som hittills varit gängse mellan stat och näringsliv, mellan ekonomi och politik, har som jag redan framhållit och som alla är medvetna om varit en förutsättning för vår välståndsutveckling. Att utvidga det statliga inflytandet och att låta kanslihuset eller av kanslihuset utsedda experter erhålla dirigerande el ler styrande uppgifter inom näringslivet skulle kunna få utomordentligt allvarliga konsekvenser för vår framtida välståndsutveckling. Alldeles bortsett från att kompetensen hos på detta sätt utsedda emissarier säkert många gånger kan vara svår att fylla skulle därigenom fältet öppnas för politiska inflytelser och hänsynstaganden som skulle kunna hämma eller omöjliggöra nödvändiga arbetsmässiga bedömningar och åtgärder. Några antydningar har hittills icke lämnats om vilket ansvar staten skall bära i förhållande till i företaget arbetande kapital och sysselsatt arbetskraft för de felbedömningar och misstag som det ligger i sakens natur att de statliga tjänstemännen i sådana här företag kommer att göra sig skyldiga till. Herr talman! Jag skall inte fördjupa mig i den nya socialdemokratiska näringspolitiska filosofin. Säkerligen kommer vi att få tillfälle att debattera den tillräckligt många gånger fram till september 1968, då vi kommer att få klart för oss om väljarna kunnat övertygas om att socialdemokratiska politiker bättre än erfarna företagare kan lösa de utvecklingsoch trygghetsproblem vårt näringsliv kommer att brottas med under de närmaste åren. På en punkt, herr talman, föreligger tydligen överensstämmelse mellan oss och regeringen, och det finns därför anledning att särskilt apostrofera denna, nämligen i fråga om behovet av ökade resurser till forskningsoch utvecklingsarbete. Forskning och utveckling är inte bara honnörsord. I ett läge där kostnadskurvan avsevärt försämrat våra gynnsamma betingelser i fråga om råvarutillgångarna — malmen, skogen och vattenkraften — måste en ny teknik sättas in som möjliggör så långtgående förädling av våra produkter, att kostnadsandelen får reducerad betydelse. Och i en situation då prishöjningar på den svenska verkstadsindustrins varor börjar äta upp vårt tidigare försprång i teknik och kvalitet, måste genom forskning och utveckling nya varor av högre kvalitet frambringas. Här öppnas ett vitt fält för samarbete och erfarenhetsutbyte. Men även här är det avgörande att bygga på förtroende och att eliminera alla försök till politisk styrning och dirigering. Samtidigt måste inom företagen skapas bättre förutsättningar för forskning genom ändrade skatteregler och genom en ekonomisk politik som möjliggör en högre grad av självfinansiering. Här liksom i andra sammanhang är det centrala problemet det svenska skattesystemets utformning och skattebördans storlek. Det råder väl inga delade meningar om att de problem vi för närvarande brottas med i stort sett sammanhänger med den — för att citera finansministern — »höga ambitionsnivå» som eftersträvats i det svenska folkhushållet, en ambitionsnivå som i sin tur fått motivera ett skatteuttag som är högre än i något annat med Sverige jämförbart land. Jag har, herr talman, nästan till leda — i varje fall för mina socialdemokratiska vänner här i kammaren — i denna talarstol hävdat den avgörande roll som vårt föråldrade skattesystem och vår rekordhöga skattenivå spelat för våra prisoch kostnadsökningar, för den svenska inflationen över huvud taget. Jakten efter ständigt ökade löner i pengar räknat, behovet av kompensation från olika löntagargruppers sida och en orimlig skattebelastning framför allt för sådana företag som i stor utsträckning arbetar med vetenskapligt utbildad eller i övrigt mycket kvalificerad årbetskraft, allt går tillbaka på det progressiva skattesystemet, som även för medelinkomster konfiskerar en alltför stör del av varje nyförvärvad hundralapp. Och det skattesystemet, herr talman, bär en väsentlig del av skulden till en penningvärdeförsämring som i Sverige gått längre och snabbare än i åtskilliga andra europeiska länder. Utan en skattereform kan vi aldrig komma till rätta med inflationsproblemet — om nu regeringen verkligen önskar detta, vilket man ibland har anledning att tvivla på. även LO har för övrigt nu sällat sig till kritikernas skara. För bara några dagar sedan konstaterade LO i sin skrift »Ekonomiska utsikter», att »den s.k. åtstramningens effekt på priserna i varje fall hittills varit ganska ringa». Därvid ifrågasätter LO också om effekten blir större i fortsättningen och hävdar att den hittillsvarande stabiliseringspolitikens misslyckande att hejda prisstegringarna antyder att den » vilar på felaktiga förutsättningar». I själva verket står mot varandra två diametralt motsatta uppfattningar. Statsministern brukar tillåta sig påståendet, att här möts egoistisk klasspolitik och solidaritetspolitik. Han tänker tydligen inte på — eller vill inte tänka på — att ett skattesystem måste vara så utformat att det stimulerar initiativ, arbetsamhet och sparande och därigenom skapar nya resurser. Tro inte att nya skatter är identiska med nya resurser! Nej, herr talman, att man till staten drar in en del av det människorna tjänar skapar inga nya resurser i samhället. Det innebär bara att staten tar över resurser från de enskilda. Och visst måste det i viss utsträckning ske, men om man går för långt — och det menar vi att man har gjort i Sverige — riskeras stagnation och tillbakagång och, något som vi är plågsamt medvetna om, ständigt stigande priser och penningvärdeförsämring. Den reformpolitik vi behöver i vårt land förutsätter en resursskapande, arbetsvänlig skattepolitik, där de nya tillgångarna byggs upp genom en successivt stigande produktion runt om i landet. Denna dynamiska syn på skattepolitiken har socialdemokraterna hittills vägrat att godta. När, herr statsminister, får vi den skattereform som jag är övertygad om att en majoritet av det svenska folket eftersträvar och som det svenska näringslivet behöver för att förbättra sin försämrade konkurrenskraft? Måste vi vänta till dess att det blir en borgerlig regering innan socialdemokraterna ändrar uppfattning — precis som i Norge?

Herr talman! Det finns inslag i den politiska bilden som vållar stark oro. Arbetslösheten har ökat, och många människor känner tryggheten i arbetet hotad. Samtidigt har inkomstutvecklingen varit ogynnsam: klyftan mellan olika grupper har vidgats. Låginkomsttagarnas problem har ingalunda lösts, utan tvärtom förvärrats. De illusioner som bara för några år sedan utbreddes om att den fulla sysselsättningens problem var löst en gång för alla och att klyftorna mellan olika grupper undan för undan höll på att fyllas igen har visat sig vara just illusioner. Klassamhället är alltjämt en hård och bitter realitet som många nu upptäcker på nytt. Det är inte bara Lena Nyman, 17 år, som är nyfiken på orsakerna till detta. En sak är klar: 35 års socialdemokratiskt regeringsinnehav har inte löst dessa grundläggande problem. Den största oron skapar dock utvecklingen ute i världen. Det är två år sedan det fruktansvärda blodbadet i Indonesien ägde rum, då flera hundra tusen människor mördades. I somras kom det nya kriget i Mellersta Östern som ingalunda löste några problem, utan endast förvärrade dem. Den grekiska demokratin som var ofullgången stryptes av de högerreaktionära generalerna. Och hela tiden pågår Förenta staternas angreppskrig mot Vietnam. De nordamerikanska och allierade truppstyrkorna i Sydvietnam ökar alltmera. De quislingar vilka låtsas regera i Saigon och med vilka vårt land upprätthåller diplomatiska förbindelser betraktas nu allmänt som marionetter. Över Demokratiska Republiken Vietnam fäller Förenta staternas flygvapen utan krigsförklaring en större mängd bomber än som fälldes över Tyskland under det andra världskrigets hårdaste skede. Förödelsen är fruktansvärd. Hela städer är utplånade. Även Hanoi och Haiphong håller på att förintas. Befolkningen måste lida svårt under denna terror från luften. Bombanfallen kommer allt närmare den kinesiska gränsen, och redan har otäcka incidenter inträffat. Den fråga många i skräck ställer sig är: Skall de mest desperata elementen bland de amerikanska imperalisterna utveckla kriget i Vietnam till ett krig mot Kina? Det fruktansvärda som ett kärnvapenkrig skulle innebära har vi fått en viss föreställning om genom Hiroshima och Nagasaki. Det illustreras ytterligare av en film som just går på landets biografer. Är dessa fasor vad som väntar mänskligheten? Kan vi göra något för att stoppa denna utveckling av flygbombardemang och militära strider, av militärkupper och folkutrotning, av ökning av kärnvapenlagren och förberedelser för bakteriologisk krigföring? Brännpunkten är i dag Vietnam. Det mest angelägna är att göra slut på USA-imperialismens angreppskrig mot Vietnam som hotar att utrota ett helt folk och att utlösa ett tredje världskrig. Johnsonregimen bedriver angreppskrig, utrotningskrig. Insikten härom måste prägla vårt lands relationer till denna regim. Vi måste bidra till dess isolering. Därigenom kan vi medverka till att framtvinga ett slut på dess krig. Regeringen bör enligt vår mening ingripa mot svenska företag som i sin verksamhet tjänar Förenta staternas krigföring. I ett brev till statsministern har jag gett exempel på sådana företag. Det är ett faktum som man inte kan komma ifrån att svenska leveranser och åtaganden underlättar Förenta staternas upprustning och krigföring i Vietnam. Sverige bör vidare inskränka sina diplomatiska relationer med Förenta staternas regering, hemkalla kulturattaché er och likvärdig personal och nedfrysa alla samarbetsavtal. Regeringen bör vidare omedelbart avbryta alla relationer med marionettregeringen i Saigon. Den bör anhålla om upprättandet av diplomatiska relationer med Demokratiska Republiken Vietnam. Vi måste i handling visa vad vi anser om USA:s krig i Vietnam. Vädjanden har visat sig resultatlösa. Herr talman! Jag återvänder till de inrikespolitiska problemen. Ökande arbetslöshet och vidgade inkomstklyftor är realiteter. Man diskuterar nu den nya rapporten från konjunkturinstitutet och olika meningar finns om den sannolika konjunkturutvecklingen, och den ekonomiska utvecklingen, under det närmaste året. Men det bör i detta sammanhang påpekas att sysselsättningsproblemen och låginkomstgruppernas svårigheter inte framför allt är konjunkturfenomen. De beror såvitt jag kan förstå i stället väsentligen på långsiktiga tendenser i utvecklingen, på vad som brukar kallas strukturella orsaker. även om det blir en förbättring i den ekonomiska konjunkturen under nästa år kommer «alltså dessa problem att finnas kvar, låt vara att de kanske tillfälligt mildras. I detta sammanhang är det två frågor som regeringen bör ge svar på för att dess politik helt skall kunna bedömas. Frågorna är: 1) Delar regeringen uppfattningen att arbetslösheten och låginkomstproblemen väsentligen är följder av en långsiktig, strukturell utveckling? 2) Vilka huvudsakliga åtgärder avser regeringen att mot denna bakgrund vidta för att säkra full sysselsättning och för att bidra till en lösning av låglöneproblemen? Jag vill erinra om några fakta beträffande sysselsättningsläget och inkomstklyftorna i samhället. Arbetsmarknadsstyrelsens chef, generaldirektör Bertil Olsson, framhöll nyligen, att han ansåg läget så allvarligt, att det under februari och mars kan uppstå en ar betslöshetstopp på 75 000 personer. Det blir i så fall den största arbetslöshet som vårt land haft under hela efterkrigstiden. Herr Olsson ansåg det nödvändigt att i vinter vidta olika sysselsättningsskapande åtgärder för omkring 100 000 personer för att möta sysselsättningssvårigheterna. Enligt min uppfattning är det här, som jag framhållit, till stor del fråga om en ny typ av arbetslöshet. Det framgår bl.a. av att som ett nytt inslag i bilden arbetslösheten drabbar också industritjänstemän, statsanställda och den unga arbetskraften. Det handlar om en strukturell arbetslöshet som förvärrar den nedgång i sysselsättningen som beror på konjunktursvårigheter. Det är bra att arbetsmarknadsstyrelsen är beredd att skapa fler platser i omskolningskurser, i beredskapsarbeten, i skyddade eller halvskyddade verkstäder. Men detta räcker inte. Vilka arbeten skall de omskolade få, när de är färdiga för sina nya jobb? Det är här den långsiktiga näringspolitiken måste sätta in. Vi behöver en planerad strukturomvandling under folklig kontroll. Att inkomstklyftorna ökat under det senaste årtiondet har vi fått en rad statistiska data om, Låginkomstutredningens material avvaktas med stort intresse. Men redan allmänna skatteberedningens beräkningar visade hur de lägre inkomstgrupperna erhållit en minskad andel av hela inkomsten i samhället. Landsorganisationen drog vid sin senaste kongress samma slutsats. I det Sverige-nummer av tidskriften Economist, som kom ut häromdagen, refereras ett material från FN:s Ekonomiska kommission för Europa, som belyser dessa förhållanden. I vårt land har mellan 1954 och 1963 inkomsttagarna i toppen sålunda ökat sin andel av inkomsten före skatt. I vissa jämförbara länder såsom Storbritannien, Västtyskland, Nederländerna, Danmark och Norge har däremot en gynnsam mare utveckling ägt rum, sett från denna fördelningssynpunkt. För att lösa låginkomstgruppernas problem räcker det inte med löneoch skattepolitik — det visar erfarenheten. Det behövs åtgärder som spänner över hela fältet av ekonomisk politik och näringspolitik. Näringspolitik har blivit ett aktuellt ord — ett honnörsord som många använder. Det uttrycker kravet på att samhällsekonomin skall ses som en helhet och att samhällets, d.v.s. de vanliga människornas intressen, skall vara avgörande. På borgerligt håll — det har vi också hört i dag -— kallar man ett sådant synsätt socialistiskt, och det ligger någonting i denna karakteristik. På den borgerliga kanten bör man emellertid inte glömma bort att i alla utvecklade samhällen framtvingar själva den tekniska och ekonomiska utvecklingen ett samhällsinflytande över näringslivet. Om de borgerliga partierna ännu en gång skulle komma i regeringsställning i vårt land, vilket folket i val säkert skall förhindra, skulle de själva tvingas att tillgripa en rad åtgärder för att reglera olika avsnitt av det ekonomiska livet. Det avgörande och det som skiljer partierna i den aktuella politiken gäller formerna för denna reglering och frågan i vilka klassers intresse den skall ske. I vårt land pågår en ekonomisk omvandling som medför allvarliga påfrestningar för hundratusentals löntagare, jordbrukare och småföretagare. Nedläggningar, - produktionsinskränkningar och omlokaliseringar rapporteras ständigt i pressen. Förhandlingsklimatet på arbetsplatserna har hårdnat, och tryggheten i arbetet har blivit en illusion för många. Några huvuddrag i utvecklingen är följande. Arbetsmarknädens ' 'sammansättning förskjuts hastigt. Stora grupper utsorterås. som överflödiga inom vissa näringar. Å andra sidan tillväxer syssel sättningen inom :' vissa yrken, men det gäller sådana där de arbetslösa på grund av utbildningshinder inte har tillträde. Tendenserna till koncentration av företag och kapital ökar starkt. Kapitalbildningen är en investering i arbetsbesparing som skapar sysselsättningsproblem. Koncentrationen och omorganiseringen i näringslivet framkallar en folkomflyttning i vårt land av stor omfattning.

Motsättningarna mellan behovet av samhällelig planering och den privata storfinansens intressen markeras alltmer. Sambhällsinvesteringarna släpar starkt efter jämfört med behoven. Statens och kommunernas planering av dessa investeringar försvåras på grund av att det privata kapitalets beslut och planer länge hålls hemliga. En annan sida av denna utveckling är att klasskillnaderna framträder starkare. Uppmjukningen i arvsoch familjebeskattningen, <värdestegringar och spekulation har gjort att de stora ägarna av kapital lätt hållit sig skadeslösa för inflationen. Vi har fått en omfördelning av inkomsterna till de små inkomsttagarnas direkta nackdel. Allra tydligast framträder emellertid motsättningarna på det mest centrala området — på maktens område. Med strävan efter större ekonomiska enheter, med storbankernas allt större betydelse och med tillväxten av byråkratin inom näringslivet följer även en koncentration av beslut och makt till en sektor vid sidan av de beslutsorgan som är parlamentariskt och demokratiskt kontrollerade. Det handlar här inte om något slags sagofigurer, vare sig féer eller spöken — högerns terminologi på den punkten är litet skiftande — utan om i hög grad verkliga maktgrupper, små grupper som beslutar över hundratusentals människors livsvillkor. I samma mån som besluten inom näringslivet rör allt större värden: och allt fler människor, skjuts alltså dessa människor undan från verkligt inflytande. Deras maktlöshet bidrar starkt till otryggheten. Orsaken till de problem som strukturomvandlingen sålunda skapar ligger i ekonomins kapitalistiska organisation. Tekniken och ekonomin förändras, men makten utövas i de gamla kapitalistiska formerna. Detta motsvarar inte utvecklingens krav. Kapitalismen skapar otrygghet. Den är inte längre effektiv. Den är med sin växande maktkoncentration också ett hot mot demokratin. Från borgerligt håll sägs det att vi måste ha en ekonomi som är inställd på lönsamhet, men man gör sig inte mödan att analysera detta begrepp. Lönsamheten har flera olika sidor som under kapitalismen står i strid med varandra. Lönsamhet för det enskilda företaget är något helt annat än lönsamhet för hela ekonomin. Här kommer alla samhällskostnaderna in som en betydande post, vilken de privata företagen inte alls tar med i sina kalkyler. Ett försök att undgå detta också i fortsättningen illustreras av den ökade tendensen att smita utomlands med kapitalet, till länder där lönerna och de sociala kostnaderna är låga och där det finns reaktionära regimer att sätsa på. Kapitalismen har över huvud taget en tendens att gynna den kortsiktiga lönsamhetén på bekostnad av den långsiktiga.

Förändringar i sysselsättning och investeringar skall vara kända och förberedda på sikt. Samhället befinner sig nu i en utvecklingsfas där tryggheten inte kan garanteras med hittills brukade socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska medel. Vi måste ha en planerad strukturomvandling under folklig kontroll. De arbetande i näringslivet skall ha bestämmande inflytande över drift, investeringar och ekonomisk planering. Det privata storkapitalets makt skall bringas att upphöra. Regering och riksdag bör enligt vår mening ha ansvaret för de stora dragen i utvecklingen och göra upp långsiktiga nationella utvecklingsplaner. Statsmakterna skall i stort styra kapitalströmmarna till branscher och regioner. Bankoch kreditväsen bör övertagas av samhället. En enda statlig bank bör samordna hela investeringsförloppet. Dess politik skall stå under parlamentarisk kontroll och dess verkställande ledning vara representativ för folkmajoriteten. Nya riktlinjer bör dras upp för arbetsmarknadspolitiken. Omskolning och vidareutbildning skall ingå som normala löpande medel att ändra och höja arbetskraftens kompetens. Omskolningen får inte endast vara en sista utväg för redan arbetslösa, utan måste bli ett medel att förhindra att arbetslöshet uppstår. En allmän, systematisk vuxenutbildning skall byggas upp under enhetlig ledning. Den skall vara ett medel att förhindra uppkomsten av strukturarbetslöshet och för att på bred front höja arbetskraftens yrkeskunskap och produktivitet samt frigöra dess tekniska och organisatoriska begåvning till självständiga insatser i produktionen. Nya principer för lokaliseringspolitiken bör antas. För varje region med rimligt befolkningsunderlag bör målsättningen vara full och effektiv sysselsättning. Starka, välutvecklade centra bör skapas inom varje region. Ekonomisk och kulturell jämlikhet mellan regionerna måste eftersträvas. En sådan planerad strukturomvandling under folklig kontroll är nödvändig såväl för att skapa trygghet i arbetet som för att förverkliga demokratins ideal, men folkflertalets otrygghet kan aldrig övervinnas i det nuvarande samhället med dess ekonomiska maktfördelning. Kravet är en ny Ssocialistisk samhällsorganisation.

Herr talman! Jag vill på en punkt instämma med herr Bohman, nämligen att man kan ifrågasätta om det är så stor mening att riksdagen på hösten håller en allmänpolitisk debatt, två månader före den stora remissdebatten. Från den socialdemokratiska gruppen motsätter vi oss aldrig en allmänpolitisk debatt, men därest oppositionspartierna inte vill ha en sådan ser vi naturligtvis helst att vi slipper den.

Det finns inte stor anledning att påpeka att den väntade offensiven aldrig kommit i gång. Redan efter vårriksdagens remissdebatt antydde Dagens Nyheter — visserligen i försiktiga ordalag — att det borgerliga krutet var dåligt. Inte heller har det varit möjligt att med ledning av de borgerliga partiernas agerande under vårriksdagen ana sig till vilken politik de tänkte föra därest de skulle komma i regeringsställning. Vi har emellertid inom socialdemokratin vant oss vid att visa tålmodighet, och vi tänkte därför att de borgerliga partierna, som till sommaren skulle hålla sina partistämmor, önskade spara sina kort till dessa. Då skulle de stora utspelen komma; de borgerliga skulle träda fram och visa väljarna den alternativa politik de tänkte föra. Men inte heller därifrån hördes några gemensamma borgerliga signaler. Man behöver inte ha ett alltför väl utvecklat sinne för kontraster för att kunna konstatera, att de borgerliga partistämmorna framstår som direkt färglösa, jämfört med den socialdemokratiska extrakongressen under hösten. Detta är inte bara ett omdöme som fälls av den som är direkt inblandad, utan det föreligger många objektiva uttalanden i denna riktning, framför allt från utländska journalister. Man har betecknat vår extra kongress som den viktigaste för partiet sedan år 1932. Det var ju det året som den nya krispolitiken fick sitt genombrott och det var då Wigforss framträdde och angav riktlinjerna för en aktiv konjunkturoch arbetsmarknadspolitik samtidigt som han skisserade den socialdemokratiska planhushållningspolitiken. Denna karakteristik av 1967 års extrakongress är enligt min mening rättvisande. Jag vågar påstå att den varit en av de viktigaste inrikespolitiska händelserna i vårt land. Hur kommer det sig att jag så tveklöst vågar göra detta påstående? Ja, det räcker med att hänvisa till det näringspolitiska programmets innehåll. Fanns det någonting vid de borgerliga partiernas mönstringar som tilldrog sig tillnärmelsevis samma intresse? Jag vill också peka på bredden av och intensiteten i debatten kring programmet före, under och efter kongressen. Det är ett vittnesbörd om kongressens stora betydelse. Programmet är resultatet av ett samarbete mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin. Det är ett samlat uttryck för hur svensk arbetarrörelse anser att politiken måste utformas för att säkra fortsatta framsteg och långsiktig trygghet för löntagarna i vårt land. Var kan man finna det samlade borgerliga alternativa programmet och riktlinjerna för en näringspolitik? Är alternativet månne det ständigt återkommande talet om en skattereform som skulle lyfta ekonomiska bördor från företagen över på löntagarna? Partiernas kongresser gav i varje fall inga besked på den punkten, och jag tycker inte heller att utläggningarna här i dag har varit särskilt vägledande i frågan om hur de borgerliga partierna tänker sig att gemensamt utforma näringspolitiken. Årets kongress var för den socialdemokratiska riksdagsgruppen stimulerande. Den var betydelsefull också på ett annat sätt: den bekräftade vad som kunde skönjas redan under vårmånaderna, nämligen att det politiska initiativet fortfarande ligger hos socialdemokratin. Oppositionen har inte vågat, inte orkat ta initiativet trots att chansen fanns efter valsegern för ett år sedan. Nu förefaller det som om man skulle ta sig samman inför nästa år. Som bekräftelse härpå vill jag anföra ett uttalande av herr Börjesson i Falköping, som ju framstår såsom en rättskaffens man och som håller sanning ens fana högt. I ett referat i Skaraborgs Läns Tidning från en presskonferens i Skövde för knappt en månad sedan heter det: »För att svara på rikspolitiska frågor fanns riksdagsman Bengt Börjesson, Falköping, med. Han menade att det var viktigt att de borgerliga partierna för en realistisk politik: Hedlund har sagt till oss att vi inte skall motionera om mer än som kan genomföras när vi kommit i regeringsställning.» Detta vittnar om att det inte varit mycket med de motioner som under åren förorsakat oss här i riksdagen så stort besvär. Men nästa år får utskotten det bekvämt, ty då kommer tydligen de borgerliga att enbart väcka sådana motioner som de kan genomföra i regeringsställning. Vi välkomnar denna tillnyktring. Ibland tycks historien upprepa sig. När vårt parti utformade arbetslöshetspolitiken på 1930-talet reste oppositionen ett våldsamt motstånd — historieskrivarna gör dock, med all rätt, därvidlag ett undantag för professor Ohlin, som då inte hade någon ledande ställning i folkpartiet. Oppositionen bjöd alltså våldsamt motstånd mot den politik som socialdemokratin förde; det hävdades att denna politik verkade försvårande för den fria företagsamheten och därmed orsakade arbetslöshet. Vi minns den oppositionen — men vi minns också alla de strider som utkämpades under 1950-talet om den samhälleliga sektorn, en debatt som pågår även i dag. Man motsatte sig varje höjning av skatterna, bl.a. omsättningsskatten. Sådana höjningar framställdes som ett hot mot friheten i landet, när de i själva verket innebar att valfriheten för den enskilda människan ökades. Kulmen nåddes i ATP-striderna — allmän tjänstepension enligt socialdemokratisk modell var, enligt oppositionen, ett hot mot friheten i landet och även mot alla anställda i deras krav på ökade löner. I dag vågar inte någon föreslå att man skall riva upp ATP beslutet. Nu är vi åter vid en milstolpe i svensk politik. För att öka tryggheten för människorna — och enbart därför — samlar sig fackföreningsrörelsen och socialdemokratin till ett program om en näringspolitik som inte ett ögonblick väjer för ökat samhällsinflytande. Vi har hört hur de borgerliga partierna blåser i trumpeterna. Det är gammalt välkänt oljud, som vi är vana vid. Socialdemokraterna har radikaliserats, säger man, de är rädda för herr Hermansson och hans nya parti, och alla socialiseringsspöken tas fram ur gömmorna och dammas av för ny uppvisning.

Det förefaller som om han och hans efterträdare också gör misstag när det nu gäller att möta den nya situationen på arbetsmarknaden. I den rapport, som konjunkturinstitutet nu publicerat och som ligger till underlag för den överläggning vi har i dag, slår man fast att inflationstendensen i Förenta staterna sannolikt kommer att öka. Man måste räkna med prisstegringar i USA. Dess bättre är det inte längre så att en banal snuva i Amerika ger lunginflammation i Europa. Vi skall därför inte behöva frukta att vi nu, när vi lyckats få någorlunda fason på våra egna inflationistiska tendenser, skall tvingas importera något av den väntade prisförhöjningen i USA. Vad vi dock under alla förhållanden måste finna oss i är den ekonomiska politik som förs på kontinenten. Där är man uppenbarligen beredd att i ganska stor utsträckning offra den fulla sysselsättningen för att hålla ett något så när fast penningvärde. Man är alltså redo att skapa arbetslöshet — ganska omfattande sådan — för att åstadkomma ett fastare penningvärde. Detta får givetvis konsekvenser för vårt land — och har redan fått det. Arbetslösheten är fortfarande omfattande i många länder. Såsom framgår av konjunkturinstitutets rapport, s. 10, tyder emellertid vissa tecken på att botten i konjunktursvackan har nåtts och att en långsam återhämtning kan komma att ske under hösten och vintern. Den uppgången kommer emellertid inte omedelbart att leda till ökad sysselsättning inom industrin. Jag fäster kammarledamöternas uppmärksamhet på vad arbetsmarknadsstyrelsen sagt i sin rapport, nämligen att företagen för närvarande har ett betydande kapacitetsöverskott. Man har alltså bl.a. mer personal än man egentligen skulle behöva. Detta betyder att produktionen i början av konjunkturuppgången kan ökas utan att personal behöver nyanställas. Det är värt att understryka denna anmärkning från arbetsmarknadsstyrelsen, eftersom förhållandet i hög grad måste återverka på vår bedömning då det gäller omfattningen av de sysselsättningsfrämjande åtgärderna. Vi fick för en kort tid sedan besked om att arbetslösheten ligger på 34000 personer. Det är en relativt måttlig siffra, men det är ingen tröst för dem som drabbas, och de är ändå lika många som invånarna i Trollhättan eller Luleå. Vad som är allvarligt är emellertid prognosen för vintern, som pekar hän mot omkring 100 000 arbetslösa. Vi kan inte och har inte rätt att stillatigande se en sådan utveckling. Regeringen har vidtagit åtgärder, och arbetsmarknadsstyrelsen har följdriktigt enligt sin uppgift gått till motaktion. Sam hället har nu tack vare en målmedveten och beslutsam satsning på arbetsmarknadspolitiken en handlingsberedskap. Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på att oppositionen inte alltid helhjärtat har varit med om denna satsning. Såväl folkpartiet som högern och centern har ett förflutet, som ligger oss ganska nära i tiden, då de har varit motvilliga att satsa på arbetsmarknadspolitiken. Denna motvilja är inte äldre än att även den som har dåligt minne bör komma ihåg den. Ingen tvekan skall råda om att vi har en bestämd vilja att med alla tänkbara och tillgängliga resurser bekämpa arbetslösheten. Den är mycket allvarlig i dag; vi skall inte blunda för det. Ett par drag i helhetsbilden finns det särskild anledning att peka på. Först och främst är det ungdomsarbetslösheten, som måste ge oss en allvarlig tankeställare. Den är en uppfordran till oss politiker att medverka till att resurser ställs till förfogande för att motverka arbetslösheten. Samhället skall alltså ha större resurser och inte mindre. Även om siffran 8000 arbetslösa i åldrarna under 25 år förefaller måttlig i ett större sammanhang är situationen bekymmersam. Åtskilliga i denna kammare har personliga erfarenheter av tider då tiotusentals ungdomar saknade inkomst och försörjningsmöjlighet. Några av oss kanske ingick i denna skara. Dagens unga brukar ibland fnysa litet föraktfullt när vi talar om att erfarenhet är en merit i politiska sammanhang. Det kommer de att ha dubbel anledning att göra, om vi inte lyckas klara ungdomsarbetslösheten. Vi måste till varje pris undvika att unga människors första möte med samhället blir sådant, att de upplever en känsla av att vara öÖöverflödiga, att inte behövas. Därför är det riktigt och glädjande att arbetsmarknadsstyrelsen har lagt ut ett aktionsprogram, men vi kan inte slå oss till ro med det. Det finns all anledning för oss att instämma i den maning som vårt ungdomsförbund har riktat till arbetsmarknadsmyndigheterna att ytterligare skärpa uppmärksamheten i fråga om ungdomsarbetslösheten. Det är också, herr talman, ett annat drag i arbetslöshetsbilden som förtjänar att tagas upp, och det är frågan om den ökade arbetslösheten för tjänstemän.

Det är klart att det finns en rad förklaringar till arbetslösheten bland tjänstemännen. Först och främst har tjänstemannasektorn också fått känning av den allmänna <konjunkturnedgången, men tjänstemannagrupperna drabbas nu också på samma hårda sätt som övriga löntagare av företagsnedläggelserna och inskränkningarna i driften. I förra remissdebatten erinrade jag om att vi åren framöver kan vänta oss att rationaliseringsvågen med full kraft skall svepa fram även på tjänstemannasidan. Datatekniken och allt detta nya som kommer innebär rationaliseringar, och följden blir viss arbetslöshet för tjänstemännen. Det finns anledning för oss att göra klart för oss vad detta kommer att kräva av samhället: det kommer att kräva större resurser, mer makt åt samhället — och inte mindre resurser och mindre makt. Jag vill i detta sammanhang gratulera folkpartiet till senkommet men inte desto mindre välkommet intresse för de anställdas trygghetsproblem. Men det är uppenbarligen inte mycket som folkpartiet har att hänvisa till när det nu vill framstå som väljarnas speciella trygghetsparti. I en annons som de senaste veckorna har publicerats i dagspressen framträder folkpartiets nye ordförande herr Sven Wedén med en bild.

Nu har utredningen lagt fram förslag som innebär kraftigt ökade ekonomiska bidrag till äldre arbetskraft vid nedläggningar och inskränkningar.» Detta är en historieskrivning som lindrigt sagt är vilseledande och falsk. Det stora trygghetsprogram som herr Wedén talar om var sannolikt motionen 11: 367 och den statliga utredning han hänvisar till gäller kontant stöd vid arbetslöshet. Mellan motionens yrkande och det förslag som kommittén presenterat finns inget som helst samband. Det finns inte heller något samband mellan motionsbehandlingen och det förhållandet, att utredningen fått behandla detta ärende med förtur, nämligen för att lösa en del av de problem som de äldre arbetslösa har ställts inför. Jag vill fästa uppmärksamheten på att vi i våras hade en debatt i denna fråga. Då ville man inom folkpartiet att de äldre arbetstagarna skulle förtidspensioneras. Jag tillhörde dem som bestämt hävdade att fullt arbetsföra personer inte bör pensioneras utan att de i stället bör få ett arbetsmarknadspolitiskt betingat bidrag. Den kommitté jag har förmånen att leda fick inrikesministerns uppdrag att snabbutreda den frågan, och det gjordes även. Vi såg till att det framlades ett förslag som ger dem ett arbetsmarknadspolitiskt inriktat bidrag, inte någon pension. Herr Wedén tog upp en annan fråga i detta sammanhang, nämligen att folkpartiet har krävt och föreslagit en sysselsättningsförsäkring. Jag har försökt att få reda på hur det förslaget ser ut; mig veterligt finns det inte något sådant förslag från folkpartiet. Däremot existe rar en statlig utredning, nämligen KSA utredningen, som består av elva personer, vari ingår representanter för folkpartiet och de övriga partierna. Kommittén håller på att arbeta enligt direktiv från inrikesministern för att få fram förslag till försörjning åt alla i samband med arbetslöshet. Jag har inte hört att folkpartiet har något eget förslag till lösning av det problemet, utan den kommitté som jag leder skall försöka utreda det så fort vi hinner. Vi har nu avlämnat det första förslaget, nämligen för de gamla, och vi skall omedelbart ta itu med den stora frågan. Herr Wedén kan alltså vara alldeles lugn och kan vända sig till sin partivän i utredningen, så skall vi försöka klara upp saken. Att jag här tog upp annonsen berodde på att jag är så direkt anknuten till spörsmålet och känner mig en smula, inte irriterad men ledsen över att en sådan skrytannons införts av den nye folkpartiledaren. Herr talman! Till sist några ord om en annan sak. Detta är inte någon utrikesdebatt, men jag vill ändå ta upp en utrikespolitisk fråga, eftersom så skett av en del andra talare. Gårdagens debatt gällde frågan om det ekonomiska samarbetet i världen eller rättare sagt debatten borde ha gällt den saken. Det finns kanske anledning att i dag påminna om det samarbete, som sker i FN för en fredligare värld och som ger grundförutsättningar för det ekonomiska samarbete som vi talade om i går och för den ekonomiska utveckling i vårt land som vi talar om i dag. Den amerikanska upptrappningen av kriget i Vietnam och kriget i Mellersta östern har utan tvekan verkat dämpande på FN och dess verksamhet. Det finns all anledning att livligt beklaga detta. Det har kärvat till på de flesta områden, även sådana som inte direkt berörs av kriget i Vietnam eller av den djupgående krisen i Mellersta östern. Den rika världens blygsamma försök att rädda människorna i de fattiga länderna från en hungerkatastrof ter sig nästan meningslösa, när man summerar samma länders ambitioner i fråga om det militära försvaret. Detta gäller alla länder över hela världen, fattiga och rika. Låt mig bara peka på en enda sak. De pengar som Förenta staterna lägger ned på två dagars krig i Vietnam skulle täcka FN:s utgifter under ett helt år. Fem dagars krig i Vietnam kostar lika mycket som hela FN-familjen ger i hela världen under ett helt år, inklusive all u-hjälp. Då har hänsyn ändå inte tagits till de pengar som andra lägger ut, för att inte tala om det lidande som det vietnamesiska folket får utstå och de rent ekonomiska förluster som den ständiga upptrappningen av kriget åsamkar Nordvietnam. Det är mot denna bakgrund man får se de allt bistrare uttalandena i FN om Förenta staternas politik under den nu pågående generalförsamlingen och under fjolårets allmänna debatt. Av vårens 109 anföranden var det 44 utrikesministrar från den övriga världen som rekommenderade USA ett bombstopp i Vietnam. Vi vet att den amerikanska opinionen svängt, att tidigare hökar blivit duvor och att det snart bara är den inre kretsen kring den alltmer ensamme presidenten som tror på att vietnamproblemet kan lösas genom en allt intensivare bombning av Nordvietnam.

Det gäller inte bara Vietnam. Det gäller även FN, och det finns inget alternativ till FN. Även om organisationen just nu kan göra mycket litet i fredsfrågan, måste mänskligheten ändå ha Förenta Nationerna.